Herr talman!

Man har hamnat i en form av försäkringsnöd. Det problemet är nytt, därför att det regelverket har inte funnits tidigare som säger att den som ägnar sig åt hyresförmedling till juridiska personer ska ha den form av ansvarsförsäkring och det straffansvar som finns i fastighetsmäklarlagen och dess förarbeten. Det var ju själva poängen med att införa en lagstiftning där man också inkluderade hyresförmedlare i fastighetsmäklarlagen. Själva poängen var ju just att man på ett starkare sätt än tidigare skulle åstadkomma en reglering av branschen. Här har nu denna nya reglering lett till denna effekt som jag tycker att det är oerhört viktigt att regeringen uppmärksammar och tar fasta på under den tid som återstår fram till dess att lagen träder i kraft.

Konsumentskyddet gäller definitionsmässigt mellan ett företag och en privatperson. Två företag kan inte stå i en konsumenträttslig relation i förhållande till varandra. Där gäller en normal avtalsrelation mellan kommersiella aktörer på marknaden. Om ett sådant företag i kontakter med en juridisk person skulle agera direkt oseriöst är det någonting som kan utgöra avtalsbrott och är möjligt att komma åt inom normal civilrättslig lagstiftning på avtalsområdet i stort. Av det skälet menar jag att de motiv som låg bakom propositionen inte på något sätt skulle påverkas av om man här gjorde det möjligt att ha ett undantag för de företag som ägnar sig åt förmedling av tillfälliga personalbostäder till andra företag. Orsaken till att jag tycker att regeringen bör uppmärksamma detta är omsorgen om de företag som finns och inte minst den effekt som det skulle ha för det svenska näringslivet ifall möjligheten att ordna tillfälliga personalbostäder kraftigt försvagades. Jag tror att det är viktigt för det svenska näringslivets utvecklingskraft att vi har möjligheter att ordna tillfälliga personalbostäder på det sätt som hyresförmedlare gör. Den verksamheten är i dag hotad.
Herr talman! I ett väsentligt avseende skiljer sig Martin Andreassons bedömning från min. Jag ser inga risker för att det skulle innebära några svårigheter för relocation företagen med den nya lagstiftningen. Fastighetsmäklarnämnden har varit väldigt tydlig i sina uttalanden om tillämpningen av den nya lagstiftningen. Man har på ett, tycker jag, distinkt sätt gjort en gränsdragning mellan det som ska innefattas i den maximala taxan på 3 000 kr och det man kan träffa avtal om vid sidan om den fastställda taxan. Uttalandet från fastighetsmäklarnämnden har kommit efter att lagstiftningen trädde i kraft. Det kom för att förtydliga tillämpningen av lagstiftningen i förhållande till just relocation företagens uppgifter och deras oro. Det är ingen nyhet att reglerna om att det är förbjudet att ta ut avgifter vid förmedling av bostadslägenheter också har gällt juridiska personer, som jag underströk i mitt svar. Det har gällt i den tidigare lagstiftningen också. Skillnaden är nu att vi ställer fastighetsmäklarna under Fastighetsmäklarnämndens tillsyn. Det finns ett problem som Martin Andreasson har tagit upp, som inte bara gäller relocation företagen utan också andra bostadsförmedlare. Det är kravet på ansvarsförsäkring. Det har tagit tid för försäkringsbolagen att komma fram till rimliga lösningar när det gäller ansvarsförsäkringarna. Nu hoppas jag att det ändå ska lösa sig under den tid som är kvar till att lagstiftningen träder i kraft. Jag har fått indikationer på att det finns några försäkringsbolag som är villiga att teckna ansvarsförsäkringar för de här fastighetsmäklarna. Lagstiftningen har kommit till för att vi ska få en bättre ordning och reda i branschen och ökad tillsyn från Fastighetsmäklarnämndens sida. Det finns ett behov av en sådan tillsyn både när det gäller förmedling av lägenheter till privatpersoner och förmedling till juridiska personer.
Herr talman! Så sent som i dag har jag undersökt läget när det gäller relocation företagens möjligheter att få en ansvarsförsäkring. Till dags dato finns det inget företag som anser sig vara berett att erbjuda en sådan ansvarsförsäkring. Vi kan naturligtvis luta oss tillbaka och hoppas att situationen ska lösa sig fram till den 31 mars. Men efter den 31 mars kommer hela relocation branschen att bli olaglig, om man inte kan åstadkomma en ansvarsförsäkring. Alternativet som har diskuterats har varit att man på annat sätt ska ställa garantier som är mycket omfattande i förhållande till verksamhetens volym. Jag blir bekymrad över att regeringen så lättvindigt sopar undan frågeställningen. Just det faktum att företagen inte kan lösa sin situation på det sätt som lagen föreskriver visar att det måste finnas något grundproblem som det är regeringens ansvar att ta fasta på. Själva syftet med att hyresförmedlarna skulle komma in under Fastighetsmäklarnämnden var att stärka konsumentskyddet och kunna komma åt uppenbart oseriösa förmedlare. Någon konsumenträttslig relation finns över huvud taget inte. Om det skulle finnas ett oseriöst agerande företag emellan kan normala avtalsrättsliga bestämmelser täcka den typen av situationer.
Herr talman! Problemet är om vi skulle undanta relocation företagen. Då vore det ett avsteg från den lagstiftning som har gällt under ganska många år. De innefattades också i den tidigare lagstiftningen. Om vi skulle undanta relocation företagen hade vi möjligen fått en utveckling med risk för att hyresförmedlare enbart skulle ta emot juridiska personer som sökande. Det hade på ett olyckligt sätt, tycker jag, begränsat utbudet för övriga bostadssökande. Det är den oron som har legat bakom bedömningen att även relocation företagen skulle finnas med i den nya lagstiftningen. Samma regler har gällt tidigare också för relocation företagen. Jag tycker inte att det finns någon anledning för de här företagen att oroa sig, mot bakgrund av Fastighetsmäklarnämndens uttalande som är klarläggande när det gäller möjligheten att ta ut avgifter vid sidan om den fastställda taxan.